Herr talman! Det var trevligt att Elisabet Franzén gjorde detta förtydligande. Elisabet Franzén sade nämligen att vi inte skulle låta oss påverkas men själva påverka EG.

Herr talman! Som vanligt är Bengt Kronblad de stora ordens mästare. Hela hans anförande andades självgodhet. Tydligen känner Bengt Kronblad att allt är bra som det är nu och som det skall vara i socialdemokratisk regi. Tyvärr tror inte vi liberaler på den tågordningen. Jag tycker att hitintills har vår debatt om konsumentfrågorna präglats av sans och måtta. Men Bengt Kronblad förnekar sig inte. Ja, jag är ledamot av konsumentverkets styrelse. Det är för att jag är intresserad av konsumentfrågorna och har arbetat med dem i många år. Jag kan angående budgetrådgivningen läsa ur en rapport som handlar om ett projekt mellan konsumentverket och socialstyrelsen. Man har rapporterat att den verksamhet och budgetrådgivning som finns i dag är mycket sårbar. Det beror bl.a. på stor personalomsättning och en benägenhet att fortfarande betrakta budgetrådgivning som en icke tvingande verksamhet. I reservation 9 skriver vi att den budgetrådgivning som konsumentverket har är bra, men att man måste gå ännu längre. Det finns mer att göra för konsumentverket. När det gäller kommunerna som riskerar att behöva lägga ned verksamheten med konsumentvägledningen -- det rör sig om 20--30 kommuner -- hur skall samarbetet då gå till mellan konsumentverket och kommunerna? Det är en viktig fråga, allra helst då vi har den ekonomi vi har i dag i landet och som socialdemokraterna har medverkat till. Jag noterar att Bengt Kronblad inte uppehåller sig vid de frågor som gäller miljön. Det tyckte han tydligen inte var så viktigt. Är Bengt Kronblad nöjd med att posten tar ut 35 kr. för ett brev som skall nå adressaten nästa dag? Jag är absolut inte det. Allra helst då brevet visar sig inte nå adressaten nästa dag. Jag tycker att det är svagt av postverket att inte kunna ge dessa sista 1--2 % av kunderna deras brev med den nuvarande postutdelning. Postverket lovar ju på landets brevlådor att brev skall nå adressaten nästa dag. Så är det med monopol, Bengt Kronblad. Det är det vi vill bryta upp.

Herr talman! Bengt Kronblad säger att motionerna och reservationerna inte innehöll några nya argument. Det kan bero på att det inte har hänt så förfärligt mycket på konsumentområdet och när det gäller den materiella konsumtionen. Långtradarna brummar vidare och längs vägarna är det köer med bilar fyllda med material som orsakar sopor som förstör vår miljö och gör slut på ändliga resurser. Därför får man upprepa kraven på bl.a. produktmärkning. Det är inte att slå in öppna dörrar. Det pågår en hel del arbete, och det är bra. Men det behövs mycket mer. Det behövs en ordentlig produktinformation i affärerna så att konsumenterna som orkar ta till sig en omfattande information har möjlighet att få den. Det skulle också tvinga fram olika typer av produktspecifikationer i industriledet. Det skulle tvinga fram materialbalanser och miljöredovisningar osv. Det är en kedja av sammanhang som hänger ihop. De kraven behöver fortfarande upprepas. Jag skulle vilja ha en kommentar från Bengt Kronblad och andra om varför konsumentforskningen har en sådan liten omfattning. Varför går ni andra partier med på den reella sänkningen av anslagen? 2 milj.kr. för förra budgetåret och nästa innebär en real sänkning. Varför vill ni inte satsa på en ökning?

Fru talman! Det är intressant att höra Charlotte Cederschiöld tala om att man skall ha reklam bara för nya produkter. Det var väldigt vad man här ändrar sin inställning. Då kanske vi får de rejäla gemensamma krafttag som behövs, enligt vad socialdemokraterna hävdar, för att minska på de stora reklamkostnaderna. Då kanske vi slipper få reda på de olika prisnivåerna vecka för vecka -- i extra rabatt på smör, kaffe, socker osv. -- i meddelanden fredag efter fredag i hushållens postlådor. Som jag tidigare nämnde kostar reklamen 9 miljarder kronor för konsumenten. Charlotte Cederschiöld kanske inte tycker att det gör någonting för konsumenten att man betalar detta, men jag som socialdemokrat tycker att det är alldeles onödigt dyrt. Ulla Orring säger att folkpartiet har drivit på när det gäller budget och rådgivningsarbetet och därmed varit det parti som drivit utvecklingen framåt. Det är bra att Ulla Orring har den uppfattningen, men det är tur för svenska folket att socialdemokratin har lett arbetet, så att vi har nått nuvarande resultat. Beträffande Posten och postmonopolet: Vad är det för krav som kan ställas på Posten? Som jag tidigare nämnde har vi vid internationell jämförelse nått ett mycket gott resultat. Men vad vi måste vara helt klara över är att om vi släpper in andra företag där Posten i dag finansierar en del av sin verksamhet -- företag som inte har ansvar för en total nationstäckande service i fråga om posttransporten -- så tror jag att det blir mycket svårt för glesbygden att få den service som man har i dag. Jag vill framhålla för kammaren att det är viktigt att vi här är uppmärksamma på utvecklingen. Till Martin Olsson vill jag säga att när det gäller garantidiskussionen, som har förts sedan den 1 januari, skriver vi: ''Utskottet vill vidare peka på att de olika åtaganden som numera lämnas vid konsumentköp i stället för uttryckliga garantier i rättstillämpningen kan komma att bedömas innefatta en sådan utfästelse som enligt 21 § konsumentköplagen skall jämställas med en garanti.'' Här är vi ju klara över hur det hela skall tolkas, Martin Olsson, förutsatt att inte konsumenterna blir förda bakom ljuset beträffande intentionerna i lagstiftningsarbetet.
Fru talman! Allt som jag har sagt om reklamen i replikerna har jag plockat direkt ur anförandet; det kan Bengt Kronblad sedan läsa i protokollet. Jag har bara framfört en uppfattning i fråga om reklamen, och den står jag för. Det gäller de fyra punkter jag har redovisat. Men har man fördomar, vilket tyvärr inte är helt ovanligt för vissa socialdemokrater, vad avser såväl reklam som konkurrens, så kan det lätt orsaka en del hörselsvårigheter. Jag uppfattar nog Bengt Kronblad som ett fall av selektiv perception.

Fru talman! Jag vill också tacka biståndsministern för att hon informerar riksdagen om det viktiga beslut som har fattats om att nu äntligen satsa på katastrofhjälp till de miljontals kurdiska flyktingar som försmäktar i bergen och i gränstrakterna till Det är en katastrof som kanske är den allra största i kurdernas historia. Den är ofattbar för oss som inte själva har upplevt liknande saker. Det har varit väldigt osäkert under en hel vecka, precis som Pär Granstedt påpekade, vad regeringen hade för planer på ingripanden när det gäller både humanitära och politiska insatser. Det dröjde flera dagar innan man slutligen kom sig för att göra ett politiskt fördömande. Det dröjde ytterligare några dagar innan man fattade beslut om en humanitär hjälpinsats, och då hade redan många hunnit försmäkta. Jag skulle vilja instämma i frågan om hur det kom sig att det tog så lång tid. Jag vill också fråga, eftersom det är slut på pengarna för katastrofanslagen, om biståndsministern är beredd att föreslå riksdagen att ytterligare några hundra miljoner tillförs katastrofanslagen för att användas inte bara för de irakiska kurderna utan också till svältkatastrofen i Afrika. Där har folkpartiet liberalerna tagit ett initiativ i utskottet och föreslagit att 300 milj.kr. skall tillföras katastrofanslaget. Jag vill också fråga biståndsministern om regeringen är beredd att föreslå att vi tar emot ett antal av de mest behövande irakiska kurderna, kanske både för att hjälpa några som har extra stort behov och för att symboliskt visa att vi är beredda att ta åtminstone en del av bördan när det gäller de många irakiska flyktingarna. Det torde dessutom finnas ett stort gehör i riksdagen för en höjning av flyktingkvoten i samband med ett sådant åtagande. eller i andra fora för att föra upp den kurdiska frågan på den politiska dagordningen, antingen i form av en säkerhetskonferens för Mellanöstern eller i någon annan lämplig form för att kunna finna en varaktig och stabil lösning på frågan om det kurdiska folkets mänskliga rättigheter.

Jag vill erinra om att talarna i denna omgång får ordet för korta kompletterande frågor. Jag vädjar till ledamöterna att i andra inlägget begränsa sig just till att ställa korta kompletterande frågor.
Fru talman! Det var stor oro i de kurdiska grupperna under den gångna helgen över den uteblivna reaktionen från regeringens sida. Oron gällde både det politiska stödet och de eventuella katastrofinsatser som man hoppades att regeringen skulle göra. Det var t.ex. ingen representant för regeringen vid sorgetåget i söndags, och det skarpa fördömandet kom först ett antal dagar efter att katastrofen stod klar för oss. Det är bråttom vid katastrofer, inte bara att göra politiska uttalanden utan också att börja med hjälpsändningar. Just i det här fallet vet vi att varenda dag och varenda natt har människor dött på grund av att de inte har haft vatten eller mat. Kanhända borde vi fundera över både Sveriges och också världssamfundets katastrofberedskap, om det skall behöva ta upp till en vecka innan hjälpsändningar kommer i gång på ett effektivt sätt. Det är oacceptabelt att låta människor dö i onödan därför att världssamfundet inte klarar av att arbeta snabbare än så här. Jag vill gärna fråga Lena Hjelm Wallén om inte det som nu hänt kan föranleda någon åtgärd från Sveriges sida, både för oss själva och också för världssamfundets räkning. Vad beträffar resurserna till katastrofanslaget hoppas jag att regeringen är beredd att ta till vara det erbjudande som folkpartiet har lagt fram om att skjuta till ett antal extra hundra miljoner kronor till det anslaget. Men det klarnar kanske så småningom vilken regeringens inställning blir där. Till sist vill jag säga när det gäller kvoten för de kurdiska flyktingarna att det jag menade var inte att vi, som vi alltid gör, skall behandla ansökningar från de spontanflyktingar som kommer hit, utan att vi skall visa oss beredda från Sveriges sida att ta emot ett antal irakiska kurder via vår flyktingkvot. Vare sig flyktingkvoten kan komma att höjas eller inte, skulle det vara välkommet med ett uttalande från biståndsministern, att Sverige faktiskt är berett att via flyktingkvoten ta emot ett antal av de mest behövande irakiska kurderna.
Fru talman! Jag tycker att det är litet onödigt att missförstå så mycket som Pär Granstedt gör. Det handlar inte om att vi har väntat med att besluta, när vi hade kunnat besluta en vecka tidigare. Varje dag har personal från Röda korset, från FNs flyktingkommissariat, från UNICEF osv. arbetat med svenska pengar i det område vi nu talar om. Det är pengar som vi har lagt i de reguljära bidragen till dessa organisationer. Sverige är faktiskt en av deras största bidragsgivare, och det har gjort det möjligt för dem att ha en beredskap för att göra insatser. Dessutom har jag givit besked under hand om att vi ställer upp på de önskemål som de här organisationerna har om ytterligare medel, när de ber oss om de pengarna. Jag kan inte kasta på dem pengar innan de ber om dem. Vi måste ändå veta litet grand vad svenska pengar skall nyttjas till. Vi har inte försuttit en enda timme när det gällt att ge besked. FN-planen med den stora appellen kom till oss på förmiddagen, och vi har suttit i regeringssammanträde och kunnat fatta beslut samma förmiddag. Jag tycker därför att det är litet förmätet att tala om att det tar så lång tid. Även om man kan tro så, är det inte först när det lyfter ett plan med svenska saker som Sverige är med. Genom vår bredd i insatserna och genom våra underhandsbesked arbetas det hela tiden med svenska insatser, svenska pengar. Det tycker jag faktiskt att vi skall vara litet stolta över. Jag gör inte anspråk på att vara expert på fältsjukhus och kunna bedöma det, men jag litar på vad folk som finns på plats säger -- FNs och Röda korsets personal. De gör den här bedömningen. Vi har dessutom frågat personer på ansvarig nivå i beredskapsstyrkan vad de tror om detta. Även de säger att det här inte är den lämpligaste insatsen i detta sammanhang. Det finns inget underlag för indignationen. Man kan alltid säga att allt skall gå fortare och fortare. Maria Leissner, jag var tjänsteförrättande utrikesminister i fredags. Jag gjorde då ett mycket skarpt uttalande. Det gällde ett fördömande av hur Irak behandlar den här frågan. Jag gjorde också klart att Sverige skall stödja Frankrikes initiativ i säkerhetsrådet, där det så småningom blev ett beslut som är unikt i sitt slag där man tog upp kurdfrågan på ett helt nytt sätt. Vi är aktiva hela tiden om man vill se och höra detta. Vill man inte det, hjälper det inte vad vi säger.

Fru talman! Alla vet att det kan vara riktigt lönande att flytta från en kommun med hög kommunalskatt till en med lägre. Skillnaderna mellan en högskatte och en lågskattekommun är stora. Det är fråga om ojämnheter som är uppmärksammade och väl kända. Det finns emellertid andra skillnader som är minst lika allvarliga, där ekonomin också är inblandad, men som inte har rönt särskilt mycket uppmärksamhet. Dessa frågor kan dessutom vara mycket allvarliga ur rättssynpunkt. Fru talman! Det är faktiskt betydligt mer lönande att vara skattesmitare och skattskriven i Stockholm än ute på landsorten eller i ett mindre län. Hur kan det komma sig? Vi lever väl i ett land med samma lagar över hela landet, eller gör vi inte det? Jo, det stämmer i teorin, men praktiken är helt annorlunda. På grund av alltför stor arbetsbelastning hinner inte kronofogdemyndigheterna -- framför allt i Stockholm men också i Göteborg -- med att göra det arbete som krävs för att driva in fordringar och skulder i den omfattning som man kan göra i andra län. Ärendebalanserna är mycket stora. Det här får naturligtvis allvarliga konsekvenser. Likheten inför lagen är satt ur spel. Som jag sade ''lönar'' det sig förvånansvärt bra att vara skattesmitare i storstäderna. Får inte kronofogdemyndigheten de medel den behöver för att kunna utföra ett fullgott arbete, sätts naturligtvis till slut betalningsmoralen i samhället i fara. Utan tillräckliga resurser för utbyggnad av verksamheten finns det inte heller något utrymme för förebyggande verksamhet, dvs. information och rådgivning till medborgarna, för att så få som möjligt skall bli gäldenärer. Borgenärernas förväntningar på kronofogdemyndigheten löper allvarlig risk att urholkas. Privata inkassobyråer med tvivelaktiga arbetsmetoder florerar. Detta gäller således särskilt kronofogdemyndigheten i Stockholm. Här ligger ärendena som sagt på hög -- i stora högar. Personalen räcker inte till för vare sig skatteindrivning eller enskilda mål. Slumpen avgör om en gäldenär inom rimlig tid kommer att krävas på sin skuld eller om ärendet helt enkelt kommer att förbli liggande utan åtgärd. Kronofogdemyndigheten som sådan i hela landet har nyligen genomgått en ganska genomgripande omorganisation. På flera håll i landet har det resulterat i effektivare arbete och bättre balanser. Men det går naturligtvis inte att via organisationsförändringar trolla med knäna. Det är till syvende og sidst personal som skall arbeta med ärendena. Om det fattas personal blir ärendena liggande. Antalet nya konkurser eller personer med skatteskulder minskar inte bara därför att kronofogden måste spara pengar. Situationen i Stockholm är helt oacceptabel, men även i Göteborg behövs resursförstärkning. Ytterligare en anledning till att det behövs en resursförstärkning är att kronofogden nästa år även skall ha hand om den summariska processen som nu ligger på tingsrätten. Hur ser det ut på tingsrätterna i dag när det gäller att behandla dessa ärenden? I Kronofogdemyndigheten kommer att få resursförstärkning för att kunna överta den summariska processen, men det står redan nu klart att övertagandet i själva verket kommer att bli betydligt dyrare än vad som uppgavs när riksdagen skulle fatta beslut förra året. Måste man ta resurser från den nu redan mycket hårt ansträngda verksamheten för den nya summariska processen blir resultatet att t.ex. skattesmitarna i Stockholm får än mer gyllene tider. Chansen att deras obetalda skatter skall kunna drivas in blir minimal! I genomsnitt tar varje anställd inom kronofogdemyndigheten in ungefär 1,5 milj.kr. per år på sin verksamhet. De drar således in dessa pengar till statskassan. Det torde vara få människor eller verksamheter som är så lönande, ens inom det privata näringslivet. Detta kan uttryckas tydligare: Stockholm ger i runda tal 5 milj.kr. tillbaka, varav den största delen tillfaller statskassan. Det är en mycket lönande verksamhet. Som jag har berört tidigare finns även en annan aspekt än den rent ekonomiska. Det är naturligtvis inte bra om det är slumpen som avgör om en skuld kommer att drivas in eller ej. Det urholkar det allmänna rättsmedvetandet. Det är verkligen allvarligt om en myndighets utövande drabbar folk olika och inte upplevs som rättvist. Tyvärr har regeringen i budgetpropositionen inte sett det här förhållandet och beaktat vad kronofogdemyndigheten skulle ta in om den skulle få mera resurser. Här har man i stället låtit snålheten bedra visheten. Frågan är om också riksdagen skall låta sig bedras på samma sätt. Vänsterpartiet motionerade redan förra året om resursförstärkning till den här verksamheten. Sedan dess har vi i lagutskottet gjort flera studiebesök hos olika fogdar, bl.a. i Göteborg och senast i Stockholm. Efter dessa studiebesök är vi i vänsterpartiet än mer övertygade om det kloka i att ge kronofogdemyndigheten och riksskatteverket det anslag som myndigheterna har begärt. Vi har ånyo en motion om mera pengar för att myndigheterna skall kunna klara sin verksamhet. Lagutskottets majoritet föreslår avslag på den motionen. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Fru talman! I lagutskottets betänkande 1990/91:18 behandlar utskottet regeringens förslag om anslag till kronofogdemyndigheten. I detta sammanhang har utskottet även att ta ställning till två motioner. Den ena gäller ökningen av anslaget till kronofogdemyndigheterna, och den andra tar upp kronofogdemyndigheternas avgiftsfinansiering. Kronofogdemyndigheterna över hela landet gör ett förtroendeingivande och bra arbete. Sedan den nya ordningen infördes för kronofogdemyndigheten har verksamheten blivit bättre och effektivare. Den nya ordningen har inneburit ny huvudman, ett mindre antal kronofogdedistrikt -- ett i varje län -- samt tillgång till ADB-baserat redovisningssystem, det s.k. rex-systemet. Öppenheten från myndigheternas sida liksom bättre öppethållandetider på kontoren har bidragit till att allmänheten får kontakt med kronofogdemyndigheten på ett bättre och naturligare sätt. Kronofogdemyndighetens arbetsbörda har, såsom har påtalats här tidigare, under de senaste åren ökat i hela landet. En av de viktigaste orsakerna är att det har varit för lätt att låna genom olika kreditinstitut. 80-talets högkonjunktur med stor efterfrågan på arbetskraft och därmed också goda inkomster har bidragit till att många började låna för framtida investeringar. När lågkonjunkturen började göra sig påmind under 90-talet genom osäkerhet på arbetsmarknaden påverkades ekonomin negativt och besvärligheter uppstod när räntor och andra skulder skulle betalas. Kontokortsskulder -- där människor inte alltid är tillräckligt ekonomiskt medvetna -- kan vara en annan anledning till att antalet skuldsatta som hamnar hos kronofogdemyndigheten har ökat. Nya arbetsuppgifter väntar som bekant kronofogdemyndigheten. Från den 1 januari 1992 tar kronofogdemyndigheten över den summariska processen från tingsrätten. I proposition 1990/91:100, bil. 9, föreslås ett anslag till kronofogdemyndigheten för att detta arbete skall kunna påbörjas. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom det anslag som regeringen har föreslagit. Man vill dock från utskottets sida understryka vad man tidigare har sagt när det gäller den summariska processen, nämligen att om så erfordras skall regeringen ta initiativ till åtgärder för att arbetet skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är ingen nyhet vare sig för utskottet eller den myndighet under vilken kronofogdemyndigheten hör att det under en följd av år har funnits problem vid vissa kronofogdemyndigheter. Enligt propositionen skall nu de medel som sparas in genom tillämpning av rationaliseringskravet motsvarande 1 % av anslaget kunna användas för åtgärder på de mest arbetstyngda kronofogdemyndigheterna. Detta är en tillfredsställande lösning. Utsökningsavgifter och storleken på dessa har tidigare varit föremål för behandling av riksdagen. Utskottet har, som redovisas i betänkandet, föreslagit en översyn av riktlinjerna för taxesättningen på exekutionsväsendets område. I den proposition som ligger till grund för betänkandet föreslås att det skall uppdragas åt riksrevisionsverket i samarbete med riksskatteverket att göra den av riksdagen begärda översynen. I en motion föreslås att den kommande översynen breddas till att även omfatta indrivningsavgifter i A-mål, höjning av avgifter vid fastighetsförsäljning samt höjning vid konkurstillsyn. Frågan om indrivningsavgiftens storlek i A-mål menar utskottsmajoriteten är en principiell fråga som därför vid lämpligt tillfälle borde övervägas inom regeringen. Frågan om avgiften vid fastighetsförsäljning är redan tillgodosedd. Tillsynsavgiften vid konkurser kan vid lämpligt tillfälle, om så anses befogat, ses över, dock inte i den nu aviserade översynen där tillsynsavgiften inte utgör någon utsökningsavgift. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Fru talman! I betänkande LU19 föreslås att riksdagen skall besluta om ändringar i växtförädlarrättslagen. Den ändringen innebär att ytterligare ett antal växtsorter kommer att omfattas av lagen. Dessutom skall nuvarande indelning slopas, eftersom den i vissa situationer kan hindra att man medger växtförädlarrätt. Det rör sig inte om några omfattande ändringar i lagen. Miljöpartiet anser dock att starka etiska skäl talar emot att någon skall kunna ha ensamrätt till levande organismer. När stora växtförädlingsföretag utnyttjar den här ensamrätten kommersiellt får det till följd att den genetiska mångfalden minskar i jordbruket. Det kan medföra att lokala varianter av kulturväxter försvinner och ersätts med ett fåtal standardsorter. Detta händer i vårt land, och det händer i andra länder. I tredje världen finns exempel på lokala odlingssorter som har utnyttjats kommersiellt, tagits ifrån de rättmätiga ägarna och sedan sålts. Växtförädlarrättslagen utgör en del av en lagstiftning som handlar om rätt till levande organismer. Ett exempel är patentlagen. I ett tidigare skede i riksdagsbehandlingen har vi begärt en utredning om hela skyddet för biologiska uppfinningar. Tyvärr har den avslagits, men jag vill gärna påminna om den och vi återkommer i frågan. Jag vill slutligen yrka bifall till miljöpartiets reservation till det här betänkandet.

Fru talman! Värdet av sociala nätverk kan knappast överskattas. Kärnan i det sociala nätverket är oftast familjen, föräldrar, barn, syskon och andra närstående. Där kärleksbanden är starkast tas det största ansvaret. Många familjer är omgärdade av äktenskapliga regelverk. Även om inte alla familjer fungerar och alltför många barn växer upp utan pappa -- av problembarnen är det 90 % -- så är det inget skäl att nedvärdera betydelsen av äktenskap och familj! Tvärtom! Det är i familjen barnen skall lära sig värderingar och normer. Om familjen kommer långt ner på prioriteringslistan som i dag riskerar normlösheten att breda ut sig. Om reglerna i äktenskapsbalken inte värnar om familjens möjligheter att själv välja den arbetsfördelning, det liv och den tid föräldrarna avsätter för barnens fostran och för utvecklingen av familjeband och kärleksband, då uppstår snarare en familjefälla. Familjen blir då mer ett ställe för utövande av praktiska sysslor än den källa till styrka och stöd i tillvaron som den borde utgöra och som människor så väl behöver. Ingenting kan ersätta familjen. Den är inte bara ett stöd för den den enskilde, utan den viktigaste utposten mot krafter som eroderar samhällets grundvalar. Familjen är barnens bästa skydd. Även om alla inte kan få 100 % av detta skydd är det vår skyldighet som politiker att ge familjerna, bl.a. genom äktenskapslagstiftningens utformning, de bästa förutsättningar att skapa så trygga fungerande familjer som möjligt. För att kunna detta måste man erkänna att barn behöver sina föräldrar, båda sina föräldrar och tid och möjlighet att utveckla en familjegemenskap. Om familjerna fråntas möjligheterna att bestämma över sina liv kommer de heller inte att kunna ta det ansvar de bör ta, ett ansvar som sannolikt blir mer påtagligt ju svårare de ekonomiska effekterna av de senaste decenniernas socialdemokratiska politik blir. I det arbetet för ett mer civiliserat, fritt och mångfasetterat samhälle som ligger framför oss fyller äktenskapslagstiftningen ingen oväsentlig roll. Vi moderater har i detta sammanhang fyra förslag, som alla skulle stärka familjens ekonomiska möjligheter att fylla sin uppgift. Avtalsrätten är inskränkt vad avser makars möjlighet att sinsemellan avtala om hur de vill fördela ett eventuellt pensionssparande. Annat sparande kan fördelas men inte pensionssparandet. Pensionsspara tillsammans får man helt enkelt inte. Familjemedlemmarnas möjlighet att sinsemellan skydda och stötta varandra hindras av de socialdemokratiska ställningstagandena. Detta missgynnar kvinnor i allmänhet. Mot bakgrund av urholkningen i de allmänna trygghetssystemen på pensionssidan visar socialdemokraterna här en skrämmande cynism. Makarna omyndigförklaras här, liksom i sina roller som föräldrar. Möjlighet att träffa avtal finns inte och har inte funnits, varför ett eventuellt behov av att träffa avtal ej har kunnat komma till uttryck. Argumentet att det inte föreligger något utbrett behov av avtal saknar således relevans. Det är något man tror snarare än har saklig grund för. Försäkringsbolagen, som har erfarenhet av diskussioner om familjeskydd, gör motsatt bedömning och tillskyndar avtalsrätt mellan makar i detta avseende. Därmed faller också majoritetens försäkringstekniska betänkligheter. Socialdemokraternas modell att tvinga människor till bodelning för att kunna trygga varandra visar socialdemokraternas bristande förståelse för äktenskapets och familjens betydelse. Ett argument värdigt socialdemokratin är att motsätta sig något eftersom det förutsätter aktivitet. Det görs i detta fall. Det är en absurd syn hos den som gör anspråk på att leda ett land. Det är en utgångspunkt som bara kan leda åt ett håll: passivitet och tillbakagång. Det är med all sannolikhet mycket bättre att stämma i bäcken än i ån, dvs. att i början av ett fungerande äktenskap träffa avtal än att reda upp en osorterad ekonomi i ett havererat äktenskap. Det väsentliga lilla ordet nu finns med i majoritetens yrkande om avslag på min motion. Nu finns det inte skäl att tillåta människor att träffa avtal. Om socialdemokraterna hade haft starka skäl hade ordet nu knappast funnits med. Man kan här ana en gardering för att slippa gå emot ett eventuellt förslag från en borgerlig regering. I annat fall måste nu vara ett uttryck för att man tror att det allmänna pensionssystemet skall falla samman, och då behövs avtalsrätten. Felet är bara att då är det litet sent. Därför finns all anledning att nu bifalla reservation 2, till vilken jag yrkar bifall. Den som tagit eller tar ett stort familjeansvar, kvinnor ofta till större andel än män, har all anledning att studera detta betänkande. Här finns svart på vitt på hur socialdemokraterna värderar deras insats. Inte nog med att dessa kvinnor ofta hindras från att få sin sak prövad i domstol genom att rättshjälp i princip inte ges för bodelning. Skulle kvinnan i fråga privat lyckas låna ihop till en domstolsprövning, möts hon av lagregler som inte förutsättningslöst accepterar rättvisa i det enskilda fallet vad avser om pensionsförsäkring skall ingå i bodelningen. Skälighetsregeln i 10 kap. 3 § 3 stycket äktenskapsbalken är en undantagsregel som endast får tillämpas restriktivt. Inte nog med att domstolen får tillämpningssvårigheter, utan om majoriteten av bodelningsfallen skulle få ett oskäligt utfall har domstolen ändå inte möjlighet att döma rättvist om den skall följa motivtexten. Det är ett rättssystem som i varje fall inte utmärker sig för självklar rättssäkerhet. Denna tillämpning av lagrummet har också med rätta kritiserats av mängder av remissinstanser inkl. rättslig expertis. Även folkpartiet har glädjande nog sällat sig till den rättssäkra sidan. Regeln bör givetvis omarbetas så att det klart framgår att den inte skall tillämpas restriktivt. För att spara kammarens tid avstår jag från att yrka bifall till reservation 3, men den moderata riksdagsgruppen står givetvis starkt bakom denna reservation. Reservation 4 behandlar det totala pensionsskyddet vid bodelning. Här finns anledning för landets kvinnor att beakta den utvidgning i pensionstrygghet som moderaterna och folkpartiet eftersträvar, inte minst för många i dag drabbade kvinnor. En lösning som bör prövas är att makar frivilligt bör kunna få avtala att de samlade pensionsrättigheterna skall delas vid en kommande bodelning. Denna nya rättighet skulle med fördel kunna kombineras med pensionsberedningens förslag om utvidning av tillämpningsområdet för jämkningsregeln i 10 kap. 3 § äktenskapsbalken till att avse även ATP och kollektivavtalspensioner. Båda modellerna bör snarast utredas vidare. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 4. Bakom reservation 5 angående förmånstagarförordnanden om enskild egendom döljer sig ett ställningstagande från majoritetens sida som verkligen förtjänar att delges en större krets, inte minst väljarna. Efter visst motstånd från majorieteten lyckades vi på den borgerliga sidan med anledning av min motion få till stånd en hearing i utskottet om detta. All tänkbar sakkunskap inbjöds: försäkringsinspektionen, Skandia. Hela sakkunskapen utan undantag hävdade kraftfullt och enhälligt att det är angeläget att införa förmånstagarförordnande om enskild egendom vid pensionsförsäkring. Skälen var många. Vi fick i utskottet helt klart för oss att nuvarande förhållanden försvårar för människor på många sätt. Det snedvrider marknaden. Människor kan inte spara som de vill på grund av felaktiga effekter. Avtal skrivs som är rättsvidriga. Förmånstagarförordnanden skrivs in i tron att lagen helt enkelt måste ändras eftersom nuvarande förhållanden helt strider mot sunt förnuft. Denna möjlighet finns ju vid andra ekonomiska transaktioner vad avser bankmedel och andra resurser och t.o.m. om möbler och gåvor. Särskilt Folksam påpekade hur människor i små ekonomiska omständigheter drabbas. Enigheten var bedövande. Varje politiker med anspråk på saklig behandling måste erkänna att alla sakliga skäl talade i en riktning. Miljöpartiet lät förnuftsskäl tala och tog ställning för att avskaffa denna inskränkning i avtalsrätten, som vi borgerliga politiker ville avskaffa redan förra året. Även EG-skäl talade för, och mycket annat som tiden här inte tillåter att jag redogör för. Om väljarna hade haft det tvivelaktiga nöjet att efter hearingen och denna argumentering få uppleva hur majoriteten, fullständigt tomhänt, avvisade förslaget, hade de liksom jag och övriga borgerliga politiker frågat sig vilka grunder som ligger bakom majoritetens ställningstagande -- fördomar eller vad? Det syns också delvis på avslaget att man knappast räknar med att klara att ta ställning emot en framtida borgerlig proposition. Här finns åter det lilla ordet nu samt den mycket mer intressanta formuleringen: ''Utskottet vill inte utesluta att frågan kan komma i ett annat läge.'' Jag ber därmed att få yrka bifall till reservation 5. Vad avser yrkandet om sambolagen har vi moderater kritiserat den i flera avseenden bl.a. därför att den är en form av kollektivanslutning av samboende som inte vill ingå äktenskap. Vi anser fortfarande att det saknas behov av lagen och går därför inte in på delförändringar av den. Detta framför vi i ett särskilt yttrande. Vad avser momentet om internationell äktenskapsrätt finns det enligt min uppfattning anledning att i samband med en större översyn av utlandssvenskarnas situation, varav familjerättsliga frågor är en del, se till att informationen påtagligt förbättras. Få har riktigt klart för sig var den egentliga rättsförlusten ligger för utlandssvenskarna med anledning av den nya lagstiftningen om internationella äktenskap, där nationalitetsprincip byts mot hemvistprincip. Jag pekar i ett särskilt yttrande bl.a. på var rättsförlusten ligger. Informationen till utlandssvenskarna måste förbättras och den familjerättsliga delen ingå i ett större sammanhang, varför det här ej finns anledning att framställa yrkanden i detta familjerättsliga avseende. Med detta har jag yrkat bifall till reservationerna 2, 4 och 5. Jag vill avsluta med fyra frågor till majoriteten: 1. Varför skall makar som vill ta ansvar för varandra förbjudas att träffa avtal om sina privat inbetalade pensioner? 2. Varför skall det vara friare placering för möbler, konst och juveler än för sparandet? 3. Varför försvåra för domstolen att skipa rättvisa för den enskilde? 4. Kan politiker veta bättre än den enskilde spararen vem som skall få dennes sparkapital?

Fru talman! Familjen är grunden både för samhället och för de flesta människor. Även om det moderna samhället skall tillförsäkra alla en materiell trygghet har familjen -- och kommer säkert även i framtiden att ha -- en avgörande betydelse för den enskildes trygghet och trivsel såväl under uppväxtåren som när man är vuxen. Familjesplittringen med stort antal skilsmässor är omfattande i vårt land. Det innebär att i synnerhet många barn inte får leva under trygga hemförhållanden tillsammans med båda sina föräldrar. I stället tvingas många barn att uppleva hur de mer eller mindre förlorar den ene av föräldrarna -- en förälder som de i bästa fall får vistas hos ibland. Även om en skilsmässa är en svår upplevelse för alla inblandade är det oftast barnen som drabbas hårdast. Från centern ser vi med oro på de höga skilsmässotalen i vårt land, framför allt utifrån de problem skilsmässorna kan medföra för barnen. Ulla Tillander och Rune Backlund har tagit upp problemet i sin motion L401, vilket föranlett oss båda centerpartister i lagutskottet att foga reservation 1 till utskottets betänkande. Liksom motionärerna anser vi att människor som befinner sig i en skilsmässosituation ofta är i behov av stöd och hjälp. Det gäller främst par med barn. Det är därför väsentligt att människor som upplever en situation av söndring i sina äktenskap, kan få hjälp att få sin situation analyserad, t.ex. från de perspektiv en objektiv och kunnig person kan anlägga. Konflikter mellan makar bör -- om hjälp och stöd ges i god tid innan brytningen är definitiv -- i vissa fall kunna lösas. Fram till 1970-talet gällde regler om obligatorisk medling före äktenskapsskillnad. Allmänt ansågs att den inte fyllde de funktioner som var önskvärda. Bl.a. beroende på att den oftast företogs i omedelbar anslutning till väckande av talan om äktenskapsskillnad. När den obligatoriska medlingen avskaffades ersattes den av möjlighet till frivillig medling. Mot bakgrund av angelägenheten av att ge familjer som är på väg att splittras stöd och hjälp tar motionärerna upp frågan om återgång till ett system med obligatorisk medling för par med minderåriga barn. Vi reservanter delar helt motionärernas åsikt att familjer med problem behöver samhällets stöd för att om möjligt lösa sina konflikter. Men i stället för att rekommendera en återgång till obligatorisk medling vill vi att man i första hand satsar på utbyggnad av den frivilliga familjerådgivningen, så att den kan ge människor erforderlig hjälp för lösande av konflikter. Det räcker dock inte endast med ekonomiska och personella resurser för denna verksamhet. Det fordras även att kännedomen om familjerådgivningen ökar, så att människor i konfliktsituationer verkligen ser det som helt naturligt att söka hjälp och stöd där. Mycket behöver förmodligen satsas på upplysning och information, t.ex. till blivande föräldrar och barnfamiljer, om familjerådgivningens möjligheter att ge stöd och hjälp, och ge det innan det är försent att rädda äktenskapet. Fru talman! Det är främst för barnens skull och för deras rätt att få växa upp under harmoniska förhållanden som samhället måste se som sin skyldighet att om möjligt begränsa familjesplittringen. Det är därför viktigt att riksdagen i enlighet med reservation nr 1 uttalar vikten av att regeringen noga prövar förutsättningarna för olika åtgärder i syfte att lösa konflikter inom familjerna och om möjligt undvika att det blir familjesplittring. Jag vill yrka bifall till reservation 1. Bland övriga frågor i detta betänkande vill jag nämna några som hör samman med vilka ekonomiska rättsverkningar äktenskapet skall ha. Vi bör då erinra oss att äktenskapet är en förening av två ekonomiskt självständiga parter, och att var och en under äktenskapet råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Först när äktenskapet upplöses -- genom dödsfall eller skilsmässa -- alltså egendom som är skyddad även vid äktenskapets upplösning -- finns dels genom äktenskapsförord, dels genom att någon i testamente eller regler för gåva angett att egendom skall vara mottagarens enskilda. En fråga som vi nu åter har haft att behandla i utskottet är om makar utöver äktenskapsförord även skall kunna avtala om hur pensionsförsäkringar skall fördelas mellan dem. Från centerns sida ser vi det närmast som självklart att makar skall ha möjlighet att avtala om hur deras egendom, inkl. försäkringar, skall fördelas vid framtida bodelning. Att som majoriteten i lagutskottet föreslår, nämligen att hindra makar att få rätt att avtala om pensionsförsäkringar, finner vi i centern föga förenligt med principerna om makars rätt att disponera och förordna om sin egendom. Vi stöder därför reservation 2. Som jag nyss nämnt kan man genom testamente eller villkor för gåva förordna om att egendom skall vara enskild och därmed vara skyddad emot att förloras vid en eventuell skilsmässa. Däremot har man inte rätt att genom förmånstagarförordnande i försäkring föreskriva att den egendom som avses med förordnandet skall vara mottagarens enskilda. I praktiken gäller det om ens barn skall kunna inneha även sådan egendom som enskild. För att få ökat underlag för bedömning av denna fråga hade lagutskottet en hearing. Sällan har åsikterna vid en hearing varit så samstämmiga. Representanterna för försäkringsinspektionen, advokatsamfundet och de olika försäkringsbolagen var helt överens om att en sådan rätt bör införas, eftersom den i ökad utsträckning efterfrågas av försäkringstagare. Trots detta avvisar majoriteten även i år kravet, vilket är förvånande, med hänsyn till -- för att knyta an till den tidigare debatten -- det konsumentintresse för en lagändring som klart kommit till uttryck vid hearingen. Fru talman! Sammanfattningsvis står centern bakom reservation innebärande dels ett uttalande att om möjligt vidta och göra större insatser för att förebygga skilsmässor, dels att ytterligare öka möjligheten för människor att förordna om sin egendom även då det gäller försäkringar.

Fru talman! Jag kommer nästan enbart att beröra det sista avsnittet i betänkandet, det som handlar om registrerat partnerskap för homosexuella. Ett äktenskap innebär en rad sociala, ekonomiska och juridiska åtaganden och rättigheter för parterna sinsemellan och visavi samhället. I flera avseenden gäller lika förhållanden för dem som, i stället för att gifta sig, väljer att leva som sambor. Det är otvivelaktigt så, att normen i vårt samhälle, på gott och ont, är att vuxna människor skall leva i parförhållanden. På olika sätt sanktioneras också detta. Men det är inte bara av ekonomiska eller juridiska skäl som människor vill gifta sig. Om man älskar varandra känns det för de flesta som en naturlig önskan att bo och leva ihop, ha ett samliv, dvs. gifta sig, knyta hymens band, för att använda ett patetiskt uttryck, eller bli ett par. Man skulle kunna tro att vi alla ställde oss bakom det. Men fortfarande utesluts en stor grupp älskande, vuxna människor från att leva enligt denna gängse norm, dvs. i ett legaliserat parförhållande. De som utesluts och förvägras detta är de homosexuella. Det finns ingen annan skillnad mellan homosexuella och heterosexuella än den, att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma kön och heterosexuella dras till personer av motsatt kön. Fördomar mot homosexuella och mot homosexualitet är det däremot gott om. En fördom är att de flesta människor förväntar sig, utan att reflektera över det, att alla är heterosexuella. En annan fördom berör kärleken. Kärleken hyllas i alla sammanhang. Kärlek mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn, till naturen, ja, rent av kärlek till fosterlandet ses som vacker och eftersträvansvärd. Men den homosexuella kärleken omgärdas inte av samma positiva uppmärksamhet. Den är i stället osynliggjord. Ett registrerat partnerskap för homosexuella skulle innebära praktiska lösningar av juridiska och ekonomiska problem. Men det skulle också bidra till att homosexuella fick ett bättre samhälleligt erkännande och att den kärlek som homosexuella känner och vill leva i respekterades och erkänndes på samma sätt som kärleken mellan heterosexuella. Jag vill faktiskt använda Charlotte Cederschiölds ord när hon för en stund sedan sade att där kärleksbanden är som starkast är ansvaret som störst. Ja, jag tror det. Jag tror också att det gäller homosexuella. Den allmänna opinionens inställning till homosexualitet och homosexuella, liksom till förslaget om registrerat partnerskap har nått längre än lagstiftningen. Vi ser otvivelaktigt en ständigt ökad acceptans i samhället för homosexuella i allmänhet och homosexuell samlevnad i synnerhet. Men riksdagen har hamnat på efterkälken. I Danmark -- landet som är medlem i EG, som geografiskt ligger strax intill oss och som vi så ofta i andra sammanhang tar som gott exempel -- har man sedan två år tillbaka en lag om registrerat partnerskap. I Norge pågår ett arbete i stortinget med att ta fram ett förslag med den danska lagen som förebild och på samma sätt är det i Den socialdemokratiska partikongressen har -- om jag inte är alldeles felinformerad -- uttalat sig positivt för införande av registrerat partnerskap för homosexuella. Jag vet att folkpartiet har gjort det. Vi i vänsterpartiet har sedan lång tid tillbaka engagerat oss starkt för de homosexuella, och det är vänsterpartiet som har väckt förslaget om registrerat partnerskap även här i landet. Det finns alltså en ordentlig och stor majoritet i riksdagen för att nu ta ett principbeslut i frågan -- om nu de här ställningstagandena från de olika partierna och partikongresserna verkligen betyder någonting, om de betyder att man menar vad man säger, så att det inte bara handlar om att värva de homosexuellas röster för stunden. Jag vill betona att det är angeläget att riksdagen nu antar ett principbeslut om detta. Det finns ingen anledning att skjuta upp ett ställningstagande med motivering om att saken behöver utredas närmare. Tvärtom. Det är nu vi borde ta principbeslutet. Det finns i och för sig olika skäl till det och det är kanske nu litet tidigt att oro sig för hur en framtida regering kommer att vara sammansatt och hur regeringspolitiken kommer att se ut efter nästa val. Men om jag vore socialdemokrat eller folkpartist skulle jag nog -- för alla eventualiteters skull -- ha svårt att inte nu vara med och fatta principbeslutet om införande av registrerat partnerskap för homosexuella. Det kan faktiskt komma att finnas andra krafter i riksdagen som vill göra sig hörda och som kanske tillhör dem som har en något mer fördomsfull inställning till homosexuella än den som uttalats inom socialdemokratin och folkpartiet. Jag pläderar nu för ett principbeslut om detta. En annan sak är självklart att man sedan måste genomföra ett arbete för att rent tekniskt se hur man skall föra in förslag om ny samlevnadsform i lagtexterna. Vi motsätter oss inte detta i vänsterpartiet, utan har tvärtom motionerat om detta. En majoritet för principbeslutet i dag betyder alltså inte ett nej till den utsedda utredningen, som kommer att börja arbeta längre fram i år, utan endast något ändrade direktiv. Jag yrkar bifall till vänsterpartiets reservation nr 6. Under den här dagen har vi diskuterat ärenden som hör hemma i lagutskottet och vi har vid ett flertal tillfällen hört mycket engagerade inlägg från moderaternas sida, i dag särskilt av Charlotte Cederschiöld. Det finns knappast någon gräns för hennes indignation i rättvisefrågan när det handlar om vänsterpartiets inställning till uppmaningarna om maximering av skatteavdragsmöjligheterna när det gäller pensionsförsäkringar. Vi är inte så pigga på att uppmuntra till det. Det är bl.a. detta som det här ärendet handlar om. Jag måste säga att jag saknar och jag hade gärna hört Charlotte Cederschiöld fälla ett aldrig så litet positivt omdöme om förslaget om registrerat partnerskap. Det tycker jag faktiskt är en angelägen rättvisefråga. De homosexuella och deras organisationer har, med den motivering som jag har framfört tidigare, begärt att detta skall genomföras. Det rör sig om en ganska stor grupp människor. Det är en fråga som inte får några ekonomiska konsekvenser. Vi har tidigare i dag pratat om det statsfinansiella läget. Det förslag som vi nu framför innebär inte de ringaste negativa ekonomiska konsekvenser för landet. Jag hade alltså gärna sett att det i denna rättvisefråga hade kommit en liten markering från moderaterna, helst också från centerpartiet för detta beslut. Jag vill avsluta med att travestera en av de frågor som moderaterna ställde: Varför skall människor som älskar varandra förhindras att legalisera sitt förhållande och leva tillsammans som registrerade partners i kärlek och under ett ansvarsfullt förhållande till varandra?

Herr talman! Jag vill börja med att säga att miljöpartiet i år liksom vid tidigare riksdagsbehandlingar av denna fråga står bakom de ställningstaganden som finns i reservationerna 2 och 3. Det gäller att makar skall kunna sluta avtal om sina pensionsförsäkringar redan medan de är överens och sams och inte vänta på skilsmässa eller bodelning. Det rör den jämkningsregel i äktenskapsbalkens 10 kap. 3 § tredje stycket som infördes hösten 1989 och som säger att pensionsförsäkringar helt eller delvis skall kunna ingå vid bodelning om det skulle vara oskäligt att undanta pensionsrätten. Denna jämkningsregel är emellertid en undantagsregel och skall därför tillämpas restriktivt. Motivuttalandet blev emellertid skrivet så att ännu ett lager av restriktivitet lades på den första restriktiviteten. Detta andra lager bör alltså upphävas. Det har i ett flertal motioner förts fram krav om principbeslut om att införa en lag om registrerat partnerskap. Yrkandet finns i reservation 6. Detta framstår för mig som en överloppsgärning, eftersom regeringen i år har beslutat att tillsätta en kommitté för att överväga bl.a. lagstiftning om registrerat partnerskap för homosexuella. För allt fler människor i samhället står det klart att par som älskar varandra och vill leva ihop skall få legalisera sina förhållanden oavsett om de är av olika eller samma kön. Förutom den känslomässiga tillfredsställelsen av att få gifta sig ger det en annan trygghet när det gäller t.ex. försäkringsskydd, arv och andra efterlevandeskydd. Arbetet med en lag har påbörjats. Men det bör inte föregripas genom ett beslut nu om vad kommittén skall komma fram till för resultat. Den närmare utformningen av en sådan lagstiftning och vilka rättsverkningar som skall knytas till den bör utredas. Frågan är om utredningen skall leda fram till ett registrerat partnerskap eller om man, som jag personligen hoppas, skall komma fram till att man lika gärna kan låta de homosexuella gå in under den vanliga äktenskapslagstiftningen, eventuellt med undantag för adoption av barn. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill inledningsvis beröra frågan om registrerat partnerskap. När det gäller registrerat partnerskap för homosexuella har socialstyrelsen i skrivelse till regeringen den 18 juni 1990 föreslagit en lagstiftning om ett sådant partnerskap byggd på den danska lagen. Vid ärendets beredning inom regeringskansliet har såväl jurister som andra handläggare kommit fram till den uppfattningen att förslaget behöver utredas ytterligare. Regeringen har därför den 10 januari 1991 beslutat tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att överväga en lagstiftning om registrerat partnerskap. Ledamöter i kommittén är utsedda. Kommitténs sekreterare har börjat sitt arbete. Utredningens första sammanträde är utsatt till den 3 maj. I detta ärende finns i lagutskottets betänkande en reservation och två särskilda yttranden. I det särskilda yttrandet från folkpartiet liberalerna konstateras först att detta partis landsmöte 1990 uttalade sig för idén om införande av ett registrerat partnerskap för homosexuella. Detta konstaterande är naturligtvis en betydelsefull upplysning till kommittén, som nu skall arbeta med hela frågan. Det är en positiv tillgång och en god start för allt utredningsarbete när man från början vet att det finns partigrupper i riksdagen som står bakom en kommande reform. Folkpartiet liberalerna förutsätter vidare att utredningen fullföljs och kan verka för att frågan om registrerat partnerskap blir skyndsamt behandlad. Jag vågar nog påstå att kommitténs sammansättning är en god garanti för att utredningsuppdraget skall fullföljas. Även miljöpartiets ledamot redovisar i sitt särskilda yttrande en positiv uppfattning i själva sakfrågan och utgår ifrån att kommittén skall arbeta skyndsamt. Ja, kommitténs tidplan är att arbetet skall vara avslutat senast i maj månad 1992. Skulle det visa sig möjligt att lämna betänkandet tidigare är jag övertygad om att ingen ledamot i utredningskommittén motsätter sig detta. Den partigrupp som för dagen går längst vad gäller yrkanden är vänsterpartiet, som i en reservation föreslår ett principbeslut om registrerat partnerskap, helst under våren. Vidare vill man att regeringen snarast skall lägga fram förslag till en sådan lagstiftning. Sedan får den parlamentariska kommittén arbeta utifrån det faktum att det finns ett principbeslut i frågan. Det hela låter bestickande. Men jag anser att det i detta ärende inte är möjligt med en sådan beslutsprocess, främst av det skälet att frågan är av den karaktären att det är angeläget att uppnå en så stor majoritet som möjligt i riksdagen när det definitiva beslutet skall fattas. Jag tror inte att riksdagens ledamöter är beredda att fatta beslut i frågan förrän det finns ett ordentligt beslutsunderlag. Därför är det klokast att först utreda och att därefter besluta. Vid den socialdemokratiska partikongressen förra året fattades ett positvt beslut i sakfrågan. Det uttalades också att den här frågan bör handläggas skyndsamt. Företrädare för olika partigrupper här har gjort klara deklarationer i sakfrågan, varför det synes föreligga goda förutsättningar för att uppnå en bred samling när besluten skall fattas. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 6. I reservation nr 1 behandlas frågan om obligatorisk medling. Till grund för reservationen ligger en centermotion, i vilken föreslås att obligatorisk medling återinförs för människor som är på väg att skiljas och när det finns barn i familjen. Som talesman för utskottet glädjer jag mig åt att reservanterna inte instämmer i motionens krav. I stället förordar de en fortsatt utbyggnad av den frivilliga familjerådgivningen. Därmed är vi inom utskottet ense om den grundläggande uppfattningen: Frivilligheten är en avgörande förutsättning för att familjerådgivningen skall kunna nå goda resultat. Det måste hos parterna finnas en vilja till samarbete, en positiv inställning till detta med att ta till sig goda råd från en familjerådgivare. Reservanterna anser också att resurserna för upplysning och information om familjerådgivningen behöver öka samt att man i opinionsarbetet bör ha siktet inställt på en attitydförändring, så att människor upplever familjerådgivningen som något naturligt och värdefullt. Jag instämmer gärna i dessa synpunkter. Men vi i majoriteten anser att det i första hand är kommunernas uppgift att bygga ut informationsoch upplysningsverksamheten. Här har kommunernas informationskontor och övriga styrelser en stor uppgift. Vi får alla aktivera oss i kommunerna i stället för att i denna fråga rikta en hemställan till regeringen. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservationerna nr 2, 3, 4 och 5 behandlas vissa frågor om makars försäkringar, framför allt pensionsförsäkringar. Detta avsnitt har genom aktiva motionärer fått en sådan omfattning att en utomstående läsare lätt kan få den uppfattningen att hela betänkandet handlar om pensioner. Men i lagutskottets aktuella betänkande behandlas äktenskapsbalken. Denna stora balk innehåller bl.a. regler för ingående av äktenskap samt för vad parterna har att iaktta när ett äktenskap skall upplösas. Bl.a. handlar det om hur egendom och tillgångar skall fördelas. Reservanterna nöjer sig inte med gällande lagstiftning utan vill ha helt nya regler på vissa avsnitt -- allt mot bakgrund av deras intresse för hur olika pensionsförsäkringar skall kunna fördelas mellan makarna. Reservanterna tycks inte lita på vare sig kärleken eller gällande lagstiftning när två självständiga individer ingår äktenskap. Ingen av dessa faktorer är tydligen enligt reservanternas uppfattning en tillräcklig garanti för en riktig hantering beträffande den ekonomiska faktor som heter pensionsförsäkring.

Reservanterna försöker tydligen till varje pris uppnå en ändring av lagen i stället för att söka en lösning genom ett enklare förfarande. I samråd med försäkringsbolaget kunde nämligen en pensionsförsäkring nytecknas för den av makarna som saknar en sådan. Även om det för närvarande är så, att det är fler män än kvinnor som har en pensionsförsäkring, kommer det relativt snart att ske en utjämning. Statistiken visar att de flesta pensionsförsäkringarna under de senaste åren har tecknats av kvinnor. Både ur jämställdhetssynpunkt och från ett ekonomiskt perspektiv är detta att betrakta som en stor framgång. Utskottets majoritet anser att det inte föreligger ett särskilt stort behov av den lagändring som reservanterna föreslår. Dessutom är en rad nackdelar förbundna med ett avtal. Båda makarna måste vara överens. Ett avtal förutsätter stor aktivitet och goda kunskaper om lagens innehåll. Troligen blir det en mycket begränsad krets av familjer som kan komma att utnyttja en avtalsmöjlighet. Även försäkringstekniska faktorer utgör hinder. En redan tecknad pensionsförsäkring kan inte alltid delas upp på två personer. I reservation nr 4 finns det förslag om att det totala pensionsskyddet skall beaktas vid bodelning. Reservanterna vill att även rätten till egen pension i form av allmän pension eller avtalspension skall beaktas vid en bodelning. Pensionsberedningen har i sitt slutbetänkande, som avlämnades under 1990, ställt sig avvisande till ett system som innebär likadelning mellan makar av den ATP som de har intjänat under äktenskapet. Beredningen väcker i stället tanken på en utvidning av den jämkningsregel som finns i 10 kap. 3 § tredje stycket äktenskapsbalken. Pensionsberedningens förslag är för närvarande föremål för beredning inom regeringskansliet. Utskottets majoritet anser att det, i avvaktan på resultatet av regeringens överväganden, inte finns någon anledning att nu förorda någon förändring i äktenskapsbalkens bodelningsregler. Det är heller inte motiverat att nu begära en särskild utredning, som reservanterna föreslår.

En förändring i detta avseende skulle innebära att man frångick en grundläggande princip på området.'' Herr talman! Så några ord om reservation nr 5, där reservanterna tar upp frågan om förmånstagarförordnande i försäkringen. Reservanterna vill åstadkomma en öppning här. De vill att beloppet skall bli enskild egendom. Min spontana reflexion när jag lyssnar till reservanternas argument är att viss egendom, eller vissa belopp, tydligen alltid skall följa medlemmarna inom en familj eller släkt, oavsett vem vederbörande är gift med. Jag frågar: Varför kan inte i stället de mottagande makarna själva få avgöra hur den tillförda egendomen eller det tillförda beloppet skall disponeras? Ett sådant system vore mera demokratiskt och jämlikt. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 2, Allra sist vänder jag mig till Charlotte Cederschiöld. I många debatter har hon, precis som hon gör i dag, dömt ut socialdemokraternas familjepolitik över huvud taget. Hon säger att socialdemokraternas politik är negativ, att socialdemokraternas politik missgynnar kvinnorna, att dessa omyndigförklaras liksom föräldrar osv. Socialdemokratisk politik leder till passivitet, sägs det också. Men, Charlotte Cederschiöld, den här debattekniken imponerar inte längre på oss. Jag skulle i stället vilja höra Charlotte Cederschiöld presentera moderaternas familjepolitik för oss, så att vi får veta vad den innehåller. Sedan skall vi i något annat sammanhang presentera innehållet i socialdemokratisk politik.

Herr talman! Favorisera den ena parten, säger Lennart Andersson om att barn övertar egendom från sina föräldrar som enskild egendom. Det är inte fråga om att inte den egendomen utnyttjas till den unga familjens bästa. Oberoende av om den är enskild eller inte är det var och en som disponerar sin egendom så länge äktenskapet består. Det är först när äktenskapet upplöses, i en skilsmässosituation, som det är av betydelse om egendomen är enskild eller inte. Vad det skulle vara för fel av föräldrarna att gardera att deras barn är -- jag använder Lennart Anderssons uttryck, det är inte mitt -- favoriserat vid en skilsmässa är för mig svårt att förstå. Däremot är det, hoppas jag, klarlagt att det inte kan finnas några som helst sakliga skäl att gå emot det yrkande som framställs i reservation 5. Lennart Andersson läste innantill ur reservation 1, där vi först har talat om problemen och sedan talat om motionärernas krav på obligatorisk medling och sagt att vi inte, mot bakgrund av hur den fungerat förr, tror så särskilt mycket på den. Vi talar om den utbyggda familjerådgivningen i stället och vikten av den. Vidare skriver vi att utöver vad som tidigare nämnts är det viktigt att regeringen noga prövar förutsättningarna för att genom andra åtgärder ge makar stöd och hjälp. Det är inte så att vi här i riksdagen skall kunna lösa alla problem. Vi pekar på problemen och säger att de måste få sin lösning. Sedan finns det experter på olika områden som bör ha både till uppgift och större möjligheter att analysera precis vilka detaljåtgärder som behöver vidtas. I reservationen visar vi den policy vi har, nämligen att samhället i högre grad måste försöka hjälpa och stödja människor så att vi undviker en del skilsmässor.

Herr talman! Med anledning av lagutskottets betänkande om äktenskaps och arvsrättsliga frågor yrkar bifall till motion L408, i vilken miljöpartiet yrkar att riksdagen hos regeringen begär förslag till en lag som ger homosexuella möjlighet att få sin samlevnad lagreglerad i ett registrerat partnerskap. En motion med samma innebörd väckte vi för ett år sedan. Vissa människors okunskap om homosexualitet och oförmåga att erkänna de homosexuellas rätt till ett fullvärdigt liv får inte leda till att många homosexuella, för att undvika obehag, måste dölja sin läggning, ja, rent av känner sig tvingade att leva ett dubbelliv. Tvärtom behöver vi tillföra samhället alla medborgares positiva och kreativa krafter, även de homosexuellas. Ge därför alla möjlighet att välja den levnadsform som passar var och en bäst, förutsatt att det inte skadar någon annan. Ge i lag alla möjlighet att legalisera sitt förhållande när det gäller parrelationen. En lag om partnerskap även för homosexuella finns som redan har sagts här i kammaren sedan länge i Danmark. Varför finns inte en sådan i Sverige också? Jag hoppas att utredningen, som det har talats om här, lyckas nå fram till ett förslag som riksdagen vill anta. Fundera litet grand över varför en svensk riksdagsman eventuellt skulle säga nej till en sådan här motion, till en möjlighet, en rättighet, som redan finns i vårt södra grannland. Lennart Andersson förväntar sig tydligen att riksdagen, om det görs en utredning, kommer att anta det lagförslag som jag förmodar då liknar det som miljöpartiet efterlyser i sin motion. Men jag är inte så säker på det. Förra året blev reaktionen i pressen på vår motion nämligen mycket stark från vissa håll i samhället. Så tror jag att det kommer att bli även om ett år. Därför anser jag att det finns all anledning att agera för vår motion.

Herr talman! Ett av ämnena i betänkandet avser frågan om förhandlingsrätt för arrendatorsorganisationer. Det kan vara fråga om upplåtelse av koloniträdgårdar eller av mark för sommarstugeändamål, för att nämna några exempel. Jordägaren och arrendatorerna står i rättsligt förhållande till varandra. Om jordägaren vill åstadkomma ändringar i arrendeavtalet -- t.ex. rörande arrendets storlek -- måste han på vanligt sätt träffa avtal härom med varje arrendator för sig. Självfallet skulle det i många fall kunna vara en fördel för båda parter om sådana förhandlingar rörande avtalsändringar kunde föras mellan å ena sidan jordägaren och å andra sidan någon eller några företrädare för arrendatorerna. Några som helst rättsliga hinder eller förbud mot en sådan ordning finns självfallet inte. Detta förhållande förtjänar att understrykas. Vad majoriteten i lagutskottet vill uppnå är att jordägaren skall fråntas sin lagliga rätt att förhandla med sina avtalsparter var för sig och i stället förklaras skyldig att förhandla med en organisation på arrendatorssidan, och detta oavsett om organisationen företräder alla arrendatorerna eller ej. Även den som alltså inte är medlem i organisationen skulle komma att tvångsvis bli omfattad av förhandlingsöverenskommelsen. I alla fall finns det en beaktansvärd risk för att den av majoriteten intagna ståndpunkten leder till en sådan utveckling; den ligger inbyggd i själva systemet. Förebilden till sådant uttryck för kollektivism finns -- vilket betänkandet upplyser om på flera ställen -- i hyresförhandlingslagen, en lag som dessutom givit hyresgästorganisationen rätt att inkassera viss avgift av alla hyresgäster för att använda den i sin verksamhet. Som Gustaf Petrén -- Medborgarrättsrörelsens oförliknelige grundare -- uttryckt saken har lagstiftaren därmed i realiteten tillerkänt en enskild organisation rätt att beskatta en viss grupp av enskilda, därigenom att den enskilde tvingas att på statens order avstå tillgångar till en annan enskild. Grundlagsenligheten av ett sådant förfarande kan starkt ifrågasättas. Som framgår av den gemensamma borgerliga reservationen, till vilken miljöpartiet anslutit sig, vill vi inte här verka för genomförandet av en sådan kollektivistisk eller korporativistisk ordning som sålunda råder inom hyresmarknaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Alla verksamheter skall kunna ta fullt ansvar för de skador och förluster som de kan förorsaka. Detta är en grundläggande princip som regleras genom skadeståndslagstiftning och krav på försäkringar för att ägarna skall kunna ge ekonomisk ersättning till skadelidande. Det ger bl.a. en trygghet för alla som riskerar att utsättas för skador. Det är även viktigt att alla verksamheter skall bära sina kostnader, inte bara för den direkta produktionen utan också för de risker verksamheten kan innebära. Det gäller t.ex. för industrier och för transporter. Företagen i dessa branscher måste genom försäkringar eller på annat sätt kunna svara för de kostnader deras produktionsprocesser o.d. kan förorsaka genom olyckor eller skador. Deras produktionskostnader och därmed priset på deras produkter belastas därigenom med försäkringspremier eller annat för att företaget skall kunna svara för de ersättningsanspråk som kan komma att ställas. Men det finns tyvärr ett anmärkningsvärt undantag från denna princip. Det är ägarna till kärnkraftsverken. De behöver -- som framgått av tidigare inlägg -- endast ansvara för en bråkdel av kostnaderna för de skador en kärnkraftsolycka kan leda till. Härigenom skjuter kärnkraftsindustrin över kostnader för eventuella olyckor och därav följande skadestånd på samhället eller på de enskilda personer och företag som drabbas. Systemet innebär dels att kärnkraftsindustrin subventioneras av samhället, dels att det saknas garantier för att skadelidande skall få full ersättning efter en kärnkraftsolycka. Från centerns sida har vi under en följd av år motionerat om att kärnkraftsindustrin skall tvingas ta ansvar för de skador den kan förorsaka. Vi har även krävt att Sverige internationellt skall verka för ökning av kärnkraftsindustrins ansvar. Tyvärr har våra motioner avslagits varje år. Eftersom det inte varit möjligt att nå framgång för kraven vid riksdagsbehandlingarna var det synnerligen viktigt att dessa frågor togs med i den uppgörelse om den framtida energipolitiken, som träffades mellan centern, socialdemokraterna och folkpartiet. om energipolitiken.

I propositionen anges att ''det torde för närvarande inte vara förenligt med Pariskonventionen att ålägga anläggningsinnehavaren ett obegränsat ansvar. Regeringen bör dock med hänsyn till frågans vikt aktivt driva frågan om ett vidgat ansvar i internationella sammanhang''. Herr talman! Det väsentliga i politiskt arbete måste vara att nå positiva resultat. Med förhoppning om att energiuppgörelsen skall leda både till att kärnkraften kan avvecklas och till att kärnkraftsindustrin under de 19 ytterligare år som kärnkraftsverken kan komma att drivas, får det ökade ansvar för riskerna med sin verksamhet som vi i centern årligen krävt, yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara korrigera den historiebeskrivning som Lars Norberg har dragit för oss här. Lars Norberg drar den slutsatsen att utskottet och regeringen inte har gjort något arbete i detta tidigare genom att hänvisa till att äntligen händer det någonting i energipropositionen. De här frågorna har varit uppe till behandling flera gånger i kammaren. Utskottet har då uttalat sig om att det är viktigt att regeringen agerar i internationella sammanhang för att komma fram till överenskommelser på atomansvarighetsområdet. Detta för att man skall få en så bred anslutning som möjligt internationellt sett. Man har även under åren hela tiden höjt ansvarsbeloppet.

Herr talman! Det är möjligt att riksdag och regering har gjort några ansträngningar tidigare. I så fall kan jag bara konstatera att resultatet är mycket magert, Anita Jönsson. Jag erinrar mig faktiskt en gammal uppsatsgroda som lyder så här: Förgäves gjorde han fruktlösa försök, men det gick inte.

Herr talman! Debatten om detta betänkande kan ses som en fortsättning på debatten om det föregående betänkandet, nämligen en illustration till det absurda i att bygga elförsörjningen på kärnkraft i den utsträckning som vi gör i Sverige. Detta betänkande handlar om hanteringen av det använda kärnbränslet och problem som är förknippade med den hanteringen. Det är också frågor som har återkommit i kammaren från år till år och där utskottsmajoritetens ställningstagande är av ungefär det slaget att man inte ser någon anledning att ändra de ställningstaganden som man har gjort tidigare år. Då skulle man som motionär och som representant för en avvikande uppfattning kunna säga att det inte heller är min avsikt att ändra de ställningstaganden som jag och mitt parti har gjort tidigare år. I viss mån har jag och vänsterpartiet redan uppfyllt det här eftersom vi har varit mycket restriktiva när det gäller våra motioner. Det finns en motion som jag har gemensam med Lars Norberg. Den handlar om den avgift som skall tas ut och användas för finansiering av de framtida utgifterna för använt kärnbränsle. Det har varit och är vår uppfattning att de avgifter som tas ut är för låga och bör höjas. De bör höjas till 4 öre/kWh. Det är vår uppfattning att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen om detta. Det är regeringen som fastställer avgifterna. Vi har även invändningar mot det sätt som man beräknar värdeutvecklingen av de fonderade medlen på. Vi menar att man inte bör ge sig in i någon form av riskbedömning eller ta några risker när det gäller värdebeständigheten i medlen. Därmed har vi också kommit fram till att avgiften bör beräknas med en realränta på noll. Detta är alltså bakgrunden till de 4 örena. Jag yrkar bifall till reservation 11. I övriga reservationer där mitt namn finns med finns exempel på brister i avfallshanteringen. Vi betonar att radioaktivt avfall från svenska anläggningar givetvis skall följas upp. Man skall veta vart det tar vägen, och man skall se till att det kommer tillbaka till Sverige. Sådant avfall är på drift, åtminstone finns det inte en fullständig redovisning av vart det har tagit vägen. Vi har också synpunkter som vi har fört fram i tidigare motioner och i reservationer som gäller slutförvaret av reaktoravfallet. Där har vi uttryckt mycket stor skepsis till slutförvaret utanför Forsmark. Det är uppfattningar som vi står kvar vid. Slutligen tycker jag att man skall understryka att den informationsverksamhet som Svensk kärnbränslehantering bedriver skall vara saklig, den skall enbart vara inriktad på avfallsfrågor och utformad på ett objektivt sätt. Den skall inte direkt eller indirekt verka som argument för fortsatt kärnkraftsdrift. Det innebär inte att SKB skall sluta informera. Vi tycker att det är bra att de informerar och att det kommer fram en korrekt uppfattning hos allmänheten om problemen kring förvaringen av avfallet. Men att, som man har gjort, gå ut och proklamera att alla problem i stort sett är lösta, det menar vi är att gå ett steg för långt. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 11.

Herr talman! I detta betänkande, som fått rubriken Använt kärnbränsle, m.m., behandlas dels delar av budgetpropositionen, dels fyra motioner från miljöpartiet, varav en tillsammans med vänsterpartiet. Motioner med ungefär samma innehåll behandlades förra året och avslogs. I motion 418 yrkas om en ny utredning kring dessa frågor. I riksdagsbehandlingen föregående år sade riksdagen att hanteringen av det svenska kärnavfallet har uppmärksammats och behandlats i stor omfattning under flera år. Utskottsmajoriteten har samma uppfattning även i år och avstyrker därför yrkandet. I motionen står att man vänder sig mot den dimridå som omsluter all kärnteknisk verksamhet. Vi har i vårt land en mycket öppen redovisning av den kärntekniska verksamheten, dels genom de krav som ställs på kraftverken, dels genom den kontroll som utövas av SKI och SSI. Vid varje anläggning finns en lokal säkerhetsnämnd som har till uppgift att följa verksamheten, att ha insyn och att informera allmänheten. Detta har fungerat mycket bra. Två andra yrkanden gäller import av kärnbränsle och andra restprodukter från kärnbränslehanteringen. Motionärerna vill dels att denna import skall avbrytas, dels att infört kärnavfall skall återföras till ursprungslandet. Som grundläggande princip för Sveriges vidkommande gäller att varje land tar ansvar i alla led för det material som uppkommer inom landet. Regeringen uppdrog 1988 åt SKI att i samråd med SSI redovisa de transporter av kärnavfall och kärnämnen som genomförts till och från Sverige under 80-talet. SSI fick i uppdrag att redovisa genomförda transporter av radioaktivt material till och från Sverige under åren 1970--1987. Rapporterna lämnades i mars 1988. Dessa myndigheter fann att transporterna hade genomförts på ett från säkerhetssynpunkt fullt tillfredsställande sätt samt att gällande lagar och bestämmelser efterlevts. Även detta behandlades föregående år. Utskottsmajoriteten finner inget skäl till ändrat ställningstagande och avstyrker därför yrkandena. Ett annat yrkande i motionen kräver att kontrollen av kärnteknisk verksamhet skall omprövas. Motionärerna hävdar att nuvarande ordning inte fungerar. Tillsynen över verksamheten utövas av Enligt lagen skall dessa myndigheter samarbeta, något som också sker, och utskottsmajoriteten avstyrker därför även detta yrkande. Nästa yrkande gäller deponering av radioaktivt gods. Motionärerna hävdar att kontaminerat gods hamnar på vanliga kommunala soptippar. Så är det naturligtvis inte. Inget kontaminerat material, vare sig det gäller knivar eller gafflar, som nämns i motionen, får lämna området. Om en gaffel av någon anledning skulle kontamineras, hamnar den i SFR. Anläggningar för markdeponering finns i Forsmark, Oskarshamn och Studsvik, och för dessa anläggningar finns föreskrifter från SSI. Utskottsmajoriteten avstyrker även detta yrkande. Nästa yrkande gäller verksamheten vid Ranstad Mineral AB. Motionärerna vill att anläggningen skall avvecklas. SKI meddelade 1989 fortsatt tillstånd i tio år för Ranstad Mineral. Till grund för beslutet låg bl.a. en granskning av säkerhetsredovisningen för anläggningen samt remissynpunkter från länsstyrelsen i Skaraborgs län och SSI. Utskottet fann våren 1990 med anledning av ett liknande yrkande inte anledning till något initiativ av riksdagen. Majoriteten står kvar vid denna uppfattning och avstyrker yrkandet. Två ytterligare yrkanden i denna motion gäller kärnbränslet i forskningsreaktorn vid Studsvik AB. Studsvik AB har avtal med det amerikanska Department of Energy om leverans av kärnbränsle för drift av forskningsreaktorn R2. Liknande avtal finns på andra håll i världen. Den upparbetningsanläggning som finns i Savannah River Plant är dock stängd, och därför lagras det aktuella bränslet i Studsvik tills vidare. Några planer på att sända bränslet till Skottland finns inte. Därför avstyrks även dessa yrkanden. I nästa motion, 422, begärs att en utredning skall tillsättas med uppgift att granska informationen från SKB, som enligt motionärerna bedrivit propaganda för kärnkraften. Sedan ett par år har SKB bedrivit informationsverksamhet runt om i landet om sin verksamhet och om hanteringen av kärnkraftsavfallet, bl.a. mot bakgrunden av att bolaget inom några år avser att föreslå ett antal alternativa orter för lokaliseringen av slutförvaret för använt kärnbränsle. Utskottsmajoriteten anser att denna informationsverksamhet är viktig. Saklig information om de här frågorna är nödvändig, och de av oss som har haft möjlighet att ta del av den anser att den är just saklig och seriös. Därför avstyrks även denna motion. Så till SFR, slutförvaringen av låg och medelaktivt avfall vid Forsmark. Motionärerna kräver att inget ytterligare avfall får föras ned och att ett offentligt förhör skall hållas. I motionen talas, herr talman, om Öresundsgrepen. Jag kommer osökt att tänka på den gamla historien om militären som sa att om inte kartan överenstämmer med verkligheten så gäller kartan. Utskottsmajoriteten brukar tala om Öregrundsgrepen, som ligger i en annan del av landet. Slutförvaret är omgärdat av stränga föreskrifter rörande hanteringen. Redan innan anläggningen togs i bruk hade ärendet prövats av bl.a. SKI och SSI. Det är inte fråga om någon dumpning, utan avfallet tas om hand på ett betryggande sätt. Många offentliga möten har hållits i Forsmark. Man har från SKB visat stor öppenhet med bl.a. ''öppet hus'' då allmänheten fick åka ned och titta på anläggningen. Fortfarande kan besöksgrupper få åka ned och får då följa de föreskrifter som gäller vid anläggningar av det här slaget. I det tillstånd som finns sägs att lagret inte skall förslutas, utan ett sådant beslut tas i så fall när deponeringen har upphört. Enligt finansieringslagen ankommer det på regeringen att fastställa avgiften. Det är alltså inte en uppgift för riksdagen.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
Herr talman! Barbro Andersson och jag lever i någon mån i olika världar. Det beror väl på vilka glasögon man har på sig. Jag har sett mycket av kärnkraftsindustrin och det jag brukar kalla kärnkraftsetablissemanget. De har en stor förmåga att framställa sin verksamhet i en gynnsam dager. Den öppenhet som Barbro Andersson talade om har jag tyvärr åtskilligt att anmärka på. Det är klart att man vill ge intryck av öppenhet. Men det finns, som jag sade i mitt tidigare anförande, åtskillig verksamhet där denna öppenhet i högsta grad saknas. Jag nämner återigen avfallet i Sellafield, jag nämnder avfallet i Cogéma, som har hemlighållits årtionde efter årtionde. I varje fall har snart två årtionden passerat sedan dessa avtal slöts. Det är klart att man inte annonserar var det kontaminerade avfallet hamnar. Tillsynsmyndigheterna skall kontrollera, men det förekommer incidenter. Det är märkvärdigt med vilken seghet kärnkraftsetablissemanget hakar sig fast. Ranstad Mineral var den stora nationella tillgången, som skulle göra Sveriges folk till uran-schejker under 70-talet. Så småningom fann man att detta var en önskedröm som inte hade något med verkligheten att göra. Uranhalterna i Ranstad är alldeles för låga för att man skall kunna få en lönsam brytning av uran, för att inte tala om vilka miljökonsekvenser som skulle uppstå. Men där har en mindre verksamhet hakat sig fast, som envist upprätthåller den gamla traditionen. Vi har kritiserat denna verksamhet. Den är värd åtskillig kritik. Den borde avvecklas. Det är intressant att notera att de svårigheter som har uppstått med det högaktiva avfallet i Studsvik beror på att man har vanskött kärnkraftsverksamheten i USA å det grövsta. Jag citerade tidigare Sigvard Eklund. Department of Energy, som är den involverade parten, medger själva att man behöver 1 000 miljarder för att städa upp efter den kontaminering som har skett.